Fru talman! Maria Malmer Stenergard har frågat mig när jag och regeringen avser att återkomma med direktiv till en parlamentarisk utredning om migrationen och om regeringen i en sådan utredning är beredd att ta ett brett grepp om hela migrationspolitiken. Det är angeläget att få till stånd en bred överenskommelse i riksdagen om en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik. I regeringsförklaringen uttrycks tydligt att svenskt flyktingmottagande ska vara långsiktigt hållbart. I januariavtalet slås fast att en parlamentarisk kommitté ska göra upp om den framtida migrationspolitiken. I avtalet nämns även ett antal övriga frågor på det migrationspolitiska området som kommer att bli föremål för utredningar. Det gäller bland annat frågan om medborgarskap, som Maria Malmer Stenergard nämner i sin fråga. Samtliga riksdagspartier kommer att bjudas in till den parlamentariska kommittén. Det borgar för att en bred diskussion kommer till stånd, och jag välkomnar Moderaterna till det arbetet. Direktiven till utredningen bereds i sedvanlig ordning inom Regeringskansliet. Målsättningen är att direktiven ska kunna antas så snart som möjligt.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Sverige har under lång tid tagit ett stort ansvar för asylsökande. Sverige är fortfarande ett av de länder i EU som tar emot störst antal asylsökande per invånare. Förra året var Sverige det land i EU som beviljade näst flest asylansökningar sett till antalet invånare. Till detta kommer sedan anhöriginvandringen och kvotflyktingar, samtidigt som Sverige brottas med ett stort integrationsmisslyckande med utanförskap, kriminalitet, arbetslöshet och bostadsbrist som följd. Alldeles för många barn får aldrig se sin mamma och pappa gå till jobbet. Att i det läge vi befinner oss i nu gå fram med förslag som ökar invandringen är djupt oansvarigt. Migrationspolitiken måste framöver vara stram, hållbar och tydligt kopplad till vår förmåga att integrera dem som har kommit hit - eller snarare vår oförmåga att integrera. Trots detta föreslår regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, en mer omfattande anhöriginvandring i samband med att man nu förlänger den tillfälliga lagen. Samma partier har i januariöverenskommelsen dessutom kommit överens om att driva på för en ny skyddsgrund. Det är en åtgärd som ytterligare skulle öka invandringen till Sverige. Morgan Johansson har tidigare sagt att den kommande parlamentariska utredningen om migrationen enbart ska se över ett fåtal frågor. Han har exemplifierat med permanenta kontra tillfälliga uppehållstillstånd samt den nya humanitära skyddsgrunden. Det innebär att man i så fall helt bortser från behovet av en bred översyn av hela den svenska migrationspolitiken. Vi moderater menar att ett ytterligare lappande och lagande är det sista som svensk migrationspolitik behöver nu. I stället krävs en omfattande utredning där en rad frågor måste upp på bordet. Det handlar bland annat om anhöriginvandring, om uppvärdering av medborgarskapet, om kvalificering in i välfärden och om ett fungerande återvändande. Nu är tid att ta ansvar för en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är bakgrunden till min interpellation. Jag har frågat migrationsministern dels när regeringen avser att återkomma med direktiv till en parlamentarisk utredning - nu är det bråttom - dels om regeringen är beredd att i en sådan utredning ta ett brett grepp om hela migrationspolitiken. I sitt svar i dag sa Morgan Johansson att samtliga riksdagspartier kommer att bjudas in till den parlamentariska kommittén, och det i sig ska borga för att en bred diskussion kommer till stånd. Jag är lite rädd att Morgan Johansson har missuppfattat vad jag menar med ett brett grepp om hela migrationspolitiken. Jag välkomnar självklart att alla partier får vara med i diskussionerna, men det jag främst syftar på är inte hur många personer som sitter vid bordet utan på att alla frågor ska upp på bordet. Frågorna kvarstår: Hur ambitiös mäktar regeringen med att vara i sitt arbete med migrationspolitiken? Ska man bara, som Morgan Johansson tidigare har uppgivit för medierna, titta på ett fåtal frågor, eller är man nu beredd att ta ansvar och ta ett helhetsgrepp om migrationsfrågan? Jag ser verkligen fram emot ett svar.
Fru talman! Det finns en historia. År 2014 ärvde vi en situation från den moderatledda regeringen. Den flyktingpolitiken var helt ohållbar. Då hade Sverige Europas mest generösa regler. Det var det Moderaterna gick till val på 2014 - öppna era hjärtan, kommer vi väl alla ihåg. Då var också situationen den att Moderaterna tyckte att Sverige skulle ta emot många flyktingar, men det skulle bara vara socialdemokratiska kommuner. De moderata kommunerna skulle slippa. Ni var helt emot all lagstiftning som skulle innebära att också moderata kommuner skulle behöva ta ansvar. Men det var inte bara detta. Ni slog också vakt om EBO-systemet. Det var inte så att socialdemokratiska kommuner skulle ta allt ansvar, utan sedan skulle de asylsökande tryckas in i redan trångbodda lägenheter i de utsatta områdena med hjälp av EBO-systemet. Ni vägrade att ta någon som helst diskussion om EBO-systemet vid det tillfället. För att sammanfatta er politik då, 2014: Det var denna kombination av de mest generösa reglerna i hela Europa men att bara socialdemokratiska kommuner ska ta ansvar, inga moderata, och att asylsökande sedan ska tryckas in i redan trångbodda lägenheter i de utsatta områdena. För den som frågar vad som är en ohållbar migrationspolitik är svaret precis den moderatpolitiken 2014. Den har vi nu lämnat. Det visade sig ju att den var helt ohållbar när vi kom in i flyktingkrisen 2015 med 163 000 asylsökande på ett år, 10 000 i veckan, och hade en situation där hela asylsystemet höll på att bryta samman. Då fick vi strama åt, vilket vi gjorde genom gränskontrollerna, idkontrollerna och den tillfälliga lagen. Vi har nu också den lag som då äntligen kunde komma på plats som säger att alla kommuner ska ta ansvar - också Vellinge och Lidingö och Täby och de andra moderatkommunerna. Vi har också på väg fram en lag som reformerar EBO-systemet så att det inte på samma sätt som i dag ska omfatta de utsatta områdena. Även detta kommer att medverka till att vi minskar segregationen. Vi slöt en migrationsöverenskommelse 2015 tillsammans med alla de borgerliga partierna, och på den har vi byggt en hel del av vår politik. Men vi har också fört en ekonomisk politik som medfört att integrationen har kunnat förbättras under dessa år. Sysselsättningen har ökat. Etableringstiden, alltså tiden för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden, har nästan halverats under vår tid. Arbetslösheten har sjunkit under denna period. Just nu har vi en situation då vi har det lägsta mottagandet i asylsystemet på 13 år. Det är en följd av de förändringar som vi har gjort. Vi har kunnat återta kontrollen. Förlänger vi den tillfälliga lagen i två år får vi två år på oss att gå igenom vilka regler det är som ska gälla framöver. Det jag har sagt i den debatten är att det finns några frågor som är akuta som vi måste lösa och som omfattas av den tillfälliga lagen. Det är till exempel tillfälliga kontra permanenta uppehållstillstånd. Det är skyddsgrundsfrågan, det vill säga vilka skyddsgrunder vi ska ha. Men det är också, som Moderaterna pekar på, anhöriginvandringen och försörjningskravet. Det är också en fråga som vi måste titta på. Sedan har ett antal partier utöver det velat ta in ytterligare frågor i utredningen. Några partier har lyft fram frågan om lagliga vägar. Andra partier, inte minst Moderaterna, har lyft fram frågan om återvändande. Jag tittar naturligtvis på det och ser vad ni säger. Vi processar fram detta direktiv framöver. Samtidigt måste vi kunna lösa de akuta uppgifterna under den tid som finns till förfogande, det vill säga de två år som den tillfälliga lagen nu ska omfatta. Men vi återkommer med direktiv så fort de är färdigprocessade.
Fru talman! Jag ska försöka bemöta det något spretiga svaret på vad jag tyckte var ganska tydliga frågor. Visst kan man stå här och peka finger och säga att ni tyckte detta förr. Då får väl jag, om jag ska ge mig in i den leken, påpeka att under den migrationspolitik som gällde 2014, som Morgan Johansson hänvisar till, lät det väldigt annorlunda från Socialdemokraterna. Då kritiserade Socialdemokraterna Moderaterna för att man ansåg att flyktingpolitiken var för stram. Man ville till exempel inte ha försörjningskrav i anhöriginvandringen. Jag måste i sammanhanget också peka på det uttalande som statsministern själv gjorde mitt under brinnande flyktingkris 2015: "Mitt Europa bygger inga murar." Sedan lade man hastigt om politiken, vilket presenterades av Löfven och Romson på en pressträff i november samma höst. Vi var också - rätt ska vara rätt - ense om den fördelning av asylsökande som man kom överens om i migrationsöverenskommelsen. Den ställde sig Moderaterna bakom. Det ska sägas på rätt sätt här i kammarens talarstol. Det låter som om migrationsministern är tämligen nöjd med läget. Samtidigt kan jag konstatera att under förra året beviljades 133 000 uppehållstillstånd i Sverige. Av dem hade 42 000 direkt anknytning till asylmottagandet. Vi har alltså fortfarande ett högt mottagande. Migrationsverket talar om prognoser på upp till 24 000 asylsökande i år och 28 000 nästa år. Under fem år framöver tror man att vi kommer att ta emot över 100 000. Till det kommer kvotflyktingar och anhöriginvandring. När det gäller integrationen, som är så otroligt nära kopplad till frågan om migrationen, kan vi konstatera att det tar åtta år innan hälften av de nyanlända har ett arbete att gå till. För den genomsnittliga invandraren från Somalia var inkomsterna de första nio åren noll kronor. För den från Irak var den också nära noll kronor under de första nio åren. Fyra av tio elever med utländsk bakgrund blev inte behöriga till gymnasiet. Det är nästan tre gånger så många som alla nior sammantaget. Det här tycker jag inte ger anledning för migrationsministern att vara särskilt nöjd. Jag tycker inte heller att det finns anledning för migrationsministern att nu ducka för ansvaret att ta ett helhetsgrepp om just migrationspolitiken. Vi har precis gått igenom ett val och en knepig regeringsbildning. Nu finns det tid att verkligen ta ansvar, och jag tycker att regeringen och migrationsministern ska passa på att göra det. Jag vill gärna höra om migrationsministerns syn på anhöriginvandringen, som nu tenderar att gå i en mer generös riktning. I den senaste prognosen, som kom i går, varnar Migrationsverket för att invandringen från exempelvis Syrien kan öka på grund av de förändrade regelverken. Det svenska medborgarskapet måste uppvärderas. Här noterar jag att det finns ett nyvaket intresse från Miljöpartiet och Socialdemokraterna att diskutera den frågan. Då undrar jag: Vill man göra det inom ramen för den parlamentariska utredningen, eller tänker man sig något annat format? Jag nämnde kvalificering in i välfärden. Vi måste få ett system där man i högre grad stegvis får tillträde till det svenska välfärdssystemet och där det finns en tydligare koppling mellan migration, integration och de svenska välfärdssystemen. Ett fungerande återvändandearbete får jag väl återkomma till i nästa inlägg. Men vi kan konstatera att bara i år och nästa år beräknar Migrationsverket att man lämnar över 20 000 fall till Polismyndigheten. Det här måste vi komma till rätta med.
Fru talman! Antalet asylsökande till Sverige är alltså det lägsta på 13 år. Det är en följd av de åtstramningar som vi gjort men naturligtvis också av utvecklingen i vår omvärld - att det är svårare att ta sig genom Europa men också att en del av krigen i Mellanöstern, åtminstone det i Syrien, verkar gå mot sitt slut. När Maria Malmer Stenergard talar om över 130 000 uppehållstillstånd måste hon inkludera all arbetskraftsinvandring, och den slår ju Moderaterna verkligen vakt om. Ni vill inte göra den allra minsta begränsning av arbetskraftsinvandringen, inte ens om folk ska vända hamburgare på en hamburgerrestaurang i Sverige. Då ska man kunna rekrytera dem från Pakistan, från Turkiet eller från Ukraina. Det tycker Moderaterna är den ultimata regleringen. Så blanda inte arbetskraftsinvandringssiffror i det här, utan fokusera på asylsökandet! Där har vi som sagt den lägsta siffran på 13 år. När det gäller integrationsfrågan var det 2015-2016, när det kom så pass många, en hel del olyckskorpar som kraxade och sa att nu kommer arbetslösheten att raka i höjden. Nu kommer det att bli massarbetslöshet. Blev det då det, fru talman? Nej, det blev precis tvärtom. Arbetslösheten har fortsatt sjunka. Sysselsättningen har stigit. Vet Maria Malmer Stenergard i vilken grupp sysselsättningen stiger allra mest? Det är i gruppen utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor har efter fem år en högre sysselsättningsgrad än inrikes födda kvinnor har i EU, generellt sett. Det innebär att de familjer som kommer hit successivt anpassar sig efter den tvåförsörjarnorm som vi har i Sverige, där både män och kvinnor arbetar. Det är egentligen ganska remarkabelt, skulle jag vilja säga. Under alliansregeringens tid tog det i genomsnitt åtta år för en nyanländ att etablera sig på arbetsmarknaden. I dag är den siffran nästan halverad - vi talar om fyra till fem år. Vi har över 100 000 lediga jobb, och för de ungdomar som nu kommer ut på arbetsmarknaden - bland andra de ensamkommande - är arbetsmarknaden oerhört ljus. Jag läste till exempel häromdagen att det nu finns fler sommarjobb att söka än någonsin tidigare. När Moderaterna styrde var ungdomsarbetslösheten så hög att vi fick ta emot krisbidrag från övriga EU. Nu har vi sänkt arbetslösheten så att den under förra mandatperioden var den lägsta på 17 år. Det är klart att man kan se både det positiva och det negativa. Min bild är att vi klarade flyktingkrisen. Vi lyckades ta emot över 100 000 människor på fyra månader. För de allra flesta av dessa människor har det gått väldigt bra. Jag mötte häromdagen, på första maj, i Falköping en familj från Syrien som hade kommit för några år sedan. Nu hade de jobb och etablerade sig här. De tackade så mycket för det skydd de hade fått - tillsammans med 175 000 andra syrier som fått skydd i Sverige under kriget. Detta är jag i realiteten väldigt stolt över. Vi måste dock ha långsiktiga förutsättningar. Jag har sagt att vi måste lösa vissa frågor inom tidsramen. Det handlar om tillfälliga uppehållstillstånd och skyddsgrunder men också om anhöriginvandring. Det är, precis som Maria Malmer Stenergard pekar på, en viktig sak som vi måste ta med i utredningen. Jag ser att det också finns andra frågor som man gärna vill lyfta in. Jag tar hänsyn till vad partierna säger, och vi återkommer till partierna när vi är färdiga med direktiven - det kommer vi att vara i närtid. Jag hoppas att vi får en konstruktiv diskussion i den parlamentariska kommittén om vad som ska gälla i Sverige långsiktigt.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt få som skulle instämma med den bild som migrationsministern målar upp av hur det går med integrationen i Sverige. Faktum är att skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda ökade under förra mandatperioden då Socialdemokraterna styrde, från 10 procentenheter 2014 till 11,6 procentenheter 2018. Det tycker inte jag är en positiv utveckling. Till detta ska vi lägga alla de stora problem vi ser med utanförskap, bostadsbrist, kriminalitet och barn som aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Jag måste säga att det är beklämmande att migrationsministern inte har förmåga att ta till sig den allvarliga problematik som vi faktiskt brottas med och som spelar väldigt stor roll för vår förmåga att välkomna människor till det här landet framöver. Flyktingkrisen är nämligen inte över. Det räcker att besöka våra kommuner för att se det. Skolorna, sjukhusen och civilsamhället arbetar fortfarande på högvarv för att hantera konsekvenserna av ett stort flyktingmottagande i Sverige under många år. Ändå är Socialdemokraterna uppenbarligen beredda att öppna upp regelverket så att det blir ännu generösare, i en situation där vi har dessa allvarliga integrationsproblem. Men nu är inte tid att återigen lappa och laga, skapa kryphål och försvåra, stressa fram och skylla ifrån sig. Nu är i stället tid att skapa nytt - en ny, hållbar, långsiktig och stram migrationspolitik, som tydligt kopplas till vår förmåga, eller oförmåga, att integrera. Om regeringen är beredd att göra detta - ta ett helhetsgrepp och verkligen ta ansvar - är Moderaterna beredda att med full kraft också vara med och ta ansvar. Jag hoppas innerligt att regeringen kan se den utsträckta handen och att vi kan påbörja detta otroligt viktiga arbete.
Fru talman! Jag tror att de flesta vet att arbetslösheten har sjunkit kraftigt under vår period, och det gäller faktiskt över hela linjen. Maria Malmer Stenergard säger att skillnaden mellan utrikes och inrikesfödda har ökat. Det beror på att vi har haft en mer positiv utveckling för inrikes än för utrikesfödda, men totalt sett har sysselsättningsgraden ökat för båda grupperna. Framför allt ökar, som jag sa, arbetskraftsdeltagandet mest bland utrikesfödda kvinnor; det är faktiskt så. Vi ser förstås detta även i statsfinanserna. Får man ned arbetslösheten och upprätthåller tillväxten får man också positiva statsfinanser, vilket vi nu har. Jag tror att vi har den lägsta statsskulden sedan 1977, och vi har överskott i statsfinanserna. Det är klart att vi har många frågor kvar att lösa. Jag har pekat på de akuta saker som måste lösas, eftersom de omfattas av den tillfälliga lagen. Det handlar om synen på tillfälliga respektive permanenta tillstånd och, när det gäller tillfälliga tillstånd, hur länge de ska vara. Det är frågan om skyddsgrund, det vill säga på vilken grund man ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Och så är det frågan om anhöriginvandring, och det är ju en av de frågor som Maria Malmer Stenergard tar upp. Den behöver vi också ha med i utredningen. Andra partier har lyft till exempel lagliga vägar. Moderaterna och andra partier har också lyft frågan om förbättrat återvändande. Jag tror att vi, när vi är färdiga med processen, kommer att hitta ett direktiv där partierna får möjlighet att driva de frågor de vill driva inom ramen för kommittén. Jag hoppas förstås att också Moderaterna är med i den processen. Det vore konstigt annars. Tänk om vi fick en situation där Sverigedemokraterna går med i kommittén men Moderaterna ställer sig utanför. Det tycker jag vore väldigt egendomligt. Jag ser alltså fram emot en bra och konstruktiv process i den kommitté som vi nu ska tillsätta.